Herr talman! Helena Bouveng har frågat mig vilka åtgärder jag kan utlova till pensionärerna och när jag avser att sänka skatten för pensionärerna. I budgetpropositionen för 2015 lämnade regeringen ett förslag om sänkt skatt för pensionärer i ett första steg med ca 2 miljarder kronor. Regeringen föreslog även höjt bostadstillägg för pensionärer och höjt äldreförsörjningsstöd. Riksdagen röstade emellertid för Alliansens budgetförslag och därmed förhindrades dessa förbättringar av pensionärernas ekonomiska situation. Det innebär alltså att Helena Bouveng själv röstade emot en skattesänkning för pensionärerna, emot ett höjt äldreförsörjningsstöd och emot ett höjt bostadstillägg för pensionärer. Regeringens politiska prioriteringar som presenterades i budgetpropositionen för 2015 kvarstår. De förslag som lämnades då och som inte behandlas i vårändringsbudgeten kommer regeringen att återkomma till. Förändringar av inkomstskatt kan som bekant i regel inte lämnas annat än på årsbasis. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen höjt bostadstillägg för pensionärer och höjt äldreförsörjningsstöd - återigen saker som Helena Bouveng har röstat emot. Vilka andra åtgärder som kan bli aktuella framöver är något som regeringen prövar inom ramen för budgetarbetet, där en samlad bedömning och avvägning görs.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Alliansen sänkte skatten för pensionärerna fem gånger. Det var ingenting som Socialdemokraterna lyckades med under ett väldigt långt maktinnehav. Herr talman! Hemtjänsten är en del av den allmänna välfärden. Tanken är att äldre ska kunna bo hemma längre och så långt som möjligt kunna styra över sitt eget liv och vardag - makten över sitt eget liv även efter det att kroppen kanske fått sina törnar och orken inte riktigt är som den har varit förut. Socialdemokraterna, med Stefan Löfven och Magdalena Andersson i spetsen, lovade guld och gröna skogar i valrörelsen till Sveriges alla pensionärer. Det är lite annat ljud i skällan i dag, och många är de pensionärer som känner sig mer än svikna av olika anledningar. I ett förslag från Socialdepartementet öppnar regeringen bland annat för att kommunerna ska kunna höja taket i hemtjänstavgiften med 220 kronor. Regeringen räknar med att kommunerna kommer att få in 148 miljoner kronor med denna avgiftshöjning. Den som får betala är den äldre. Herr talman! I valrörelsen lovade Socialdemokraterna att skillnaden mellan pensionärer och löntagare skulle minska. Till följd av det har regeringen aviserat sänkt skatt för pensionärer med 50 kronor i månaden och ökat bostadstillägg för dem med lägst inkomst. Men lägger man ihop den ökade inkomsten med de ökade avgifterna går det jämnt ut för stora grupper av pensionärer. Den rödgröna regeringen gör det vanliga tricket som man använder sig av mer än en gång, ger med den ena handen och tar med den andra. Det drabbar pensionärer med de lägsta pensionerna, oftast äldre kvinnor som tagit hand om hem och barn i hela sitt liv, som får stå för notan. De går inte ens jämnt upp. Många kommer till och med att gå back efter det att de höjda avgifterna för hemtjänst och andra kommunala tjänster höjts, om den rödgröna regeringens förslag går igenom. Enligt departementet självt är det cirka var fjärde pensionär som kommer att drabbas av höjningen. Och svaret från pensionärsorganisationerna har inte låtit vänta på sig. Christina Rogestam, ordförande för SPF, säger att det är bedrövligt att det är de fattigaste pensionärerna och de som är högt upp i ålder och har stort behov av hemtjänst som drabbas av höjningen. De som inte har någon tjänstepension lever redan i dag med små marginaler, och då kommer den rödgröna regeringen med en höjning. Jag kan hålla med Rogestam om att det är bedrövligt. Därför vill jag fråga finansministern om det är rimligt att de ca 300 000 fattigpensionärerna ska få det ännu tuffare. Hur rimmar det med regeringens uttalanden om att stötta de mest utsatta?
Herr talman! Jag tror att den här debatten skulle tjäna på lite fakta. Den förändring vi gör vad gäller hemtjänstavgifterna innebär en förstärkning av de offentliga finanserna med ungefär 150 miljoner kronor. De förbättringar regeringen vill göra för pensionärerna är på ungefär 2 400 miljoner kronor. Om man ställer 150 miljoner mot 2 400 miljoner förstår man att pensionärskollektivet är en stor vinnare av regeringens politik - detta till skillnad från Helena Bouvengs förslag. Ni röstade i höstens budget emot en skattesänkning framför allt riktad mot pensionärer med låga inkomster. Det är också viktigt att påpeka att det inte är de pensionärer med allra lägst pension som kommer att påverkas av taxeförändringen, utan det är den del av pensionärerna som har lite högre pension. Även om många av dem säkert upplever att de har en låg pension, är det inte de med allra lägst pension som kommer att påverkas. Däremot kommer de med allra lägst pension att påverkas av de 2 400 miljoner kronor som regeringen satsar på sänkt pensionärsskatt och på ett förstärkt äldreförsörjningsstöd. Jag är glad att vi nu kommer att få igenom BTP, bostadstillägget till pensionärer, som kommer att kunna träda i kraft redan vid halvårsskiftet, trots att Helena Bouveng ju är en kraftfull motståndare till att förbättra för inte minst alla kvinnor som har jobbat och slitit hårt under ett långt liv och ändå har en låg pension och en hyra som de har svårt att betala. Nu kan vi faktiskt göra det lite bättre för de kvinnorna. Det är jag väldigt glad och stolt över. Sedan kan vi gå vidare i höstens budget med att sänka skatten för pensionärer, allra mest för de, inte minst kvinnor, som har riktigt låga pensioner. Tyvärr är jag säker på att Helena Bouveng kommer att rösta nej den gången också.
Herr talman! Tack, finansministern! Det var starka ord. Men nu är det inte bara fattigpensionärerna som får det sämre utan även flera andra äldre. Den ogifta Ingrid, som arbetat i 35 år och har en snittpension på 16 600 kronor, får med regeringens förslag 77 kronor mindre i plånboken, trots en skattesänkning på 50 kronor. Doris har jobbat halvtid i 20 år. Hon får 6 kronor mindre i plånboken, trots sänkt skatt på 50 kronor. Bernt, som arbetat i 40 år och har en pension på över 17 000 kronor, förlorar 209 kronor, trots sänkt skatt på 50 kronor och höjt bostadstillägg men höjda avgifter för hemtjänst och särskilt boende. Herr talman! Sveriges pensionärer hade en förhoppning om att Socialdemokraterna skulle hålla sina vallöften. De gav ett vallöfte om sänkt skatt för alla pensionärer och därmed mer pengar kvar i plånboken. Nu kan vi se att det blir precis tvärtom. Inte nog med det, herr talman, i de rödgrönas förslag ligger också ett slopande av äldreboendegarantin. Äldre par som levt hela sitt liv tillsammans ska inte längre kunna känna trygghet i att få vakna upp tillsammans om ett särskilt boende är nödvändigt. Maten, som kanske är en av de viktigaste glädjeämnena, prioriteras inte längre då man vill ta bort måltidslyftet i äldreomsorgen. Inte nog med det, löneskatten för dem som väljer att arbeta efter 65 återinförs. Det var ingenting som hördes i valrörelsen, det vill säga att ni skulle höja skatten för pensionärer som vill arbeta längre. Herr talman! Frågorna är många och oron är stor ute i landet bland Sveriges pensionärer, oavsett om du bor hemma, bor på särskilt boende eller om du har valt att stanna kvar i förvärvslivet som antingen egen företagare eller anställd. Därför undrar jag om finansministern kan förstå denna oro och besvikelse bland landets pensionärer. Och är det seriöst att gå till val på att sänka skatten för pensionärer när sänkningen mer än äts upp av höjda omkostnader?

Herr talman! Ja, vi gick till val på att sänka skatten för pensionärer. Vi föreslog också i budgeten ett första steg i en skattesänkning för pensionärer. Tyvärr stoppade ju Helena Bouveng, tillsammans med Sverigedemokraterna, denna skattesänkning. Jag är glad att vi kommer att kunna föreslå den skattesänkningen en gång till så att den kan träda i kraft vid årsskiftet 2015/16. Jag är också glad över förstärkningen av bostadstillägget som kan genomföras redan vid halvårsskiftet. Jag förstår att det finns en oro hos många pensionärer. Det är dock viktigt att påpeka att vi har förstärkningen av bostadstillägget och skattesänkningen för pensionärer med låga inkomster. Dessutom stärks pensionerna rejält. Det sker en ordentlig uppräkning av pensionerna mellan 2015 och 2016. Därutöver satsar regeringen 2 miljarder på särskilt stöd för att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen. Det kommer givetvis att skapa en förbättrad trygghet för landets pensionärer.
Herr talman! Det är glädjande att Socialdemokraterna sänker skatten någonstans - med hela 50 kronor. Som jag konstaterade innan sänkte Alliansen skatten för pensionärerna fem gånger. Man inte bara sänker skatten. Man höjer också skatten för de personer över 65 år som valt att arbeta vidare, den omtalade silverskatten. Genom att höja skatten på arbete riskerar man att bryta den positiva trenden att allt fler äldre väljer att stanna kvar på arbetsmarknaden även efter att 65-årsdagen är passerad. Andelen personer över 65 år är nu historiskt hög. 100 000 fler seniorer är yrkesverksamma i dag jämfört med 2006. Särskilt stark är denna utveckling bland kvinnor. Ny statistik från Eurostat visar att Sverige har EU:s snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer i åldersgruppen 65-74 år. Sedan 2006 har sysselsättningsgraden ökat med över 6 procentenheter, vilket är den största ökningen bland EU-länderna. Det är en fantastisk utveckling som jag tror och hoppas att finansministern likt mig anser vara otroligt glädjande. Det är en utveckling som dessutom är nödvändig då vi blir allt fler som lever ett fullt liv långt upp i åldrarna. Det talas om att 45 år har blivit 65 år. Varför väljer finansministern att äventyra denna positiva trend? Varför väljer regeringen att svika även den arbetande andelen av pensionärerna? Finns det några pensionärer som kan lita på den sittande regeringen?
Herr talman! Det är en glädjande utveckling att fler äldre väljer att stanna kvar i arbetslivet. Även med den förändring som regeringen föreslår i arbetsgivaravgiften - alltså det som betalas av arbetsgivarna som anställer äldre, inte av pensionärerna själva - kommer det att finnas en rejäl rabatt för att anställa äldre. Också på inkomstskattesidan finns en rejäl rabatt genom det förstärkta grundavdraget för äldre, som regeringen inte rör. Det är aldrig enkelt att höja skatten. Vi ärvde statsfinanser med stora underskott, de största sedan budgetsaneringen. Sverige lånade 10 miljoner i timmen för att finansiera de skattesänkningar som den moderatledda regeringen genomförde. Ska vi ta ansvar för statsfinanserna och genomföra viktiga reformer tvingas vi höja skatten. Därför har vi föreslagit denna skattehöjning för arbetsgivare som anställer äldre. Det är intressant att Helena Bouveng tar upp frågan och att Helena Bouveng månar om de arbetsgivare som anställer äldre. Mycket forskning visar dock att just arbetsgivaravgifter är ett ineffektivt styrmedel för att få upp sysselsättningen. Det är också bakgrunden till att regeringen föreslår att subventionsgraden sänks. Jag kan konstatera att Helena Bouveng inte har några förslag om att sänka skatten för pensionärer, höja bostadstillägget eller på annat sätt förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer. Regeringen däremot vill satsa hela 2 miljarder på att sänka skatten för de pensionärer som har det allra tuffast och dessutom redan från halvårsskiftet höja bostadstillägget för pensionärer som har låg inkomst och hög hyra. Jag är glad att vi kan leverera i de löften vi ställde ut i valrörelsen.